Fru talman! Matilda Ernkrans har frågat statsrådet Andreas Carlgren om han har övervägt på vilket sätt den svenska utbyggnaden av förnybar energi underlättas genom satsningen på fossil energi. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Åsa Romson har frågat mig vad jag avser att göra för att klargöra för marknadens aktörer vad regeringen avser med uttrycket "storskalig introduktion av fossilgas". Åsa Romson har också frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att återställa trovärdigheten i den svenska klimatpolitiken om den nu tillåtna gasledningen byggs och utnyttjas fullt ut. Dessutom har Åsa Romson frågat mig vad jag avser att göra för att säkerställa att beslutet om gasledningen inte drabbar produktion och marknad för biogas i Sverige. Matilda Ernkrans och Åsa Romsons frågor har ställts med anledning av att regeringen den 17 mars i år beviljade Eon Gas Sverige AB tillstånd att bygga en naturgasledning mellan Gislaved och Jönköping. Jag väljer därför att lämna ett samlat svar på frågorna. Tillståndet avser en planerad förlängning av det befintliga naturgasnätet i södra Sverige med knappt 8 mil. Det kan ställas i relation till att det existerande naturgassystemet i Sverige består av ca 80 mil transmissionsledningar och 250 mil distributionsledningar, som den socialdemokratiska regeringen beslutat att ge tillstånd till. Jag kan konstatera att det nu aktuella beslutet inte innebär någon storskalig introduktion av naturgas i Sverige. Regeringens klimat och energipolitik innebär en kraftfull utbyggnad av förnybara energislag och satsningar på energieffektivisering. Utgångspunkten är att ekonomiska styrmedel, som koldioxidskatt, är det mest effektiva sättet att styra utvecklingen mot en större andel förnybara energislag och minskade utsläpp av växthusgaser. Som bekant utgår inga subventioner till naturgas, men vi förbjuder heller inte gasnät. Det existerande gasnätet kan även fungera för distribution av biogas. I dagsläget kommer drygt 45 procent av den energi som används i Sverige från förnybara energikällor. Den förnybara elproduktion som omfattas av elcertifikatssystemet ökade förra året med 11,5 terawattimmar. Vi har höjt målen i elcertifikatssystemet. Vindkraften slog förra året återigen produktionsrekord. Aldrig tidigare har det satsats så mycket pengar för att utveckla, demonstrera och kommersialisera ny teknik för förnybar energi. För biogas är förgasningsanläggningen i Göteborg ett bra exempel. Ytterligare stöd finns inom landsbygdsprogrammet för gödselbaserad biogasproduktion. Hösten 2009 beslutades om ett nytt stöd som ytterligare breddar möjligheterna till satsning på biogas och andra förnybara gaser. Den av regeringen beställda sektorsövergripande biogasstrategin bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Sammanfattningsvis kan sägas att produktionen av förnybar el har tagit rejäl fart de senaste åren. Denna energiomställning är en viktig del av regeringens klimatpolitik.

Fru talman! Jag ställde den här interpellationen till miljöminister Andreas Carlgren med anledning av att regeringen utan att göra någon större affär av det gav Eon möjlighet att bygga ut det fossila gasnätet i Jönköpings län. Anledningen till att jag ställde frågan till just miljöministern är, som jag faktiskt tror att regeringen är väl medveten om, att fossilgas, naturgas, är ett fossilt ämne. Det ökar Sveriges fossilberoende, och vår utmaning för framtiden handlar om att minska det fossila beroendet. I valrörelsen lovade regeringen och Alliansen att Sverige inte ska ha mer av naturgas och olja. Det hann inte gå lång tid innan det vallöftet och de ambitionerna glömdes, i och med att man tyckte att det var helt okej för Eon att bygga ut fossilgasnätet i Jönköpings län. Fullt utbyggt ska det stå för ungefär 15 terawattimmar. Det skulle kunna bli ganska mycket biogas. LRF har exempelvis sagt att om man i stället skulle göra den här satsningen på biogasen skulle det kunna skapa 4 500 nya jobb. Anledningen till att jag tyckte att det var miljöministern som skulle svara är att detta går helt på tvärs med det som är Sveriges och OECD:s utmaningar, nämligen att skapa tillväxt och samtidigt minska våra utsläpp, minska vårt beroende av fossil energi och öka andelen förnybar energi. Det här går helt på tvärs med det. Jag tycker att energiministern är svaret skyldig. Jag tycker att du ska förklara för mig, för Sveriges riksdag och för det svenska folket hur en utbyggnad av fossilgasnätet i Sverige stöder satsningar på förnybart. Hur gör det Sverige mindre beroende av fossil energi? Hur gör det att Sverige kan vara ledande i den omställning som hela OECD-världen står inför? Det handlar om att vi ska klara av att välkomna alla människor i de länder som nu knackar på dörren, som bygger sitt välstånd och som också vill vara med. Vi måste ställa om vår miljö och energipolitik om vi ska klara av att välkomna dem och säga: Det här är bra. Det här är en utveckling som vi vill ha. Vi har saker som ni kan lära av oss, och ni har saker som vi kan lära av er. Det finns inget annat sätt. Vi måste minska utsläppen, och vi måste energieffektivisera mer. Vi kan konstatera att det 2010 är precis tvärtom. Tillväxten ökar. Det är jättebra, men koldioxidutsläppen ökar också. Sverige har annars varit ledande. Från 1995 fram till 2006 lyckades Sverige som ett av få länder öka bnp och samtidigt minska utsläppen. Den trenden är nu vänd med Maud Olofsson som energiminister och med en miljöminister som har lämnat över frågan till energiministern, om hur det här stöder miljö och klimatomställningen, att vi nu har mer fossilgas i Sverige än vad vi har haft tidigare.

Fru talman! Låt mig upprepa vad jag sade i mitt interpellationssvar. Det är fråga om 8 mil av 80 mil. Vi har redan 80 mil transmissionsnät, och vi har 250 mil distributionsnät. Den förra regeringen byggde ut gasnät som var långt utöver det regeringen nu ger tillstånd till. Vi ger ett tillstånd. Det är inte så att vi vet att ledningen kommer att byggas ut. Infrastruktur i gasnät ger också möjlighet till biogas. Om vi ska ha en större introduktion av biogas måste det finnas distributionsmöjligheter. Det som ökar i dag - prata med bolagen, med Eon - är biogasen. Det är där som de stora investeringarna görs. Om det ska vara möjligt att distribuera ut biogasen måste det finnas en infrastruktur. Jag tror mycket på biogasen. Det är också därför som vi har infört investeringsstöd både för småskalig biogasproduktion och för biogasproduktion i större skala. Jag tror att vi kan behöva göra mer för att det ska komma till stånd. Sedan var det frågan om att minska koldioxidutsläppen. Vi har världens mest ambitiösa klimat och energipolitik. Det finns två viktiga styrmedel. Det är koldioxidskatten och elcertifikatssystemen. Vi är överens om att koldioxidskatten är ett verksamt verktyg, men när det gäller elcertifikatssystem är Miljöpartiet emot. Ni tycker inte att det styrmedlet ska finnas. Ni tycker att det ska vara ett feed in-system, det vill säga att via skattsedeln år från år diskutera hur höga nivåer det ska vara för att subventionera förnybar energi. Det är det Peter Eriksson har sagt här. Hur kan ni veta att ni får fram den förnybara energin? Det är en nyckel, tillsammans med energieffektivisering, för att minska koldioxidutsläppen. Vi vet att vi kommer att få de 25 terawattimmar vi har satt upp. Vi kommer att se till att det finns möjligheter att förenkla för utbyggnad av vindkraft, kraftvärme, biogasproduktion och så vidare. Vi vet med de styrmedel som elcertifikatet innebär att vi kommer att få det. Man måste våga fatta de nödvändiga besluten och använda rätt instrument för att ställa om i grön riktning. Därför är koldioxidskatten och certifikatsystemet det allra viktigaste. Verkligheten visar att vi har rätt. Utbyggnaden sker med det förnybara. Det är vindkraft, kraftvärme och biobränsle. År 2009 gick biobränsle om olja i energiresurs i Sverige. Det är första gången det har hänt. Steg för steg förverkligar vi den mest ambitiösa klimat och energipolitiken i hela världen. Jag känner mig enormt stolt över att få vara del av detta. Det är bara tråkigt att Miljöpartiet hela tiden sitter på läktaren när det gäller att i praktiken se till att vi har en verksam energi och klimatpolitik. Ni har aldrig någonsin i något praktiskt beslut bidragit till omställningen. Där kan jag hedra Socialdemokraterna och till och med Vänsterpartiet som har vågat fatta en del beslut. Men ni har suttit på läktaren precis hela tiden.

Fru talman! Jag tycker att Maud Olofsson undviker att svara på frågan: Hur ger ett utbyggt nät för fossilgas, en utbyggd infrastruktur för fossilgas som vi sitter fast i år framöver, en kick, energi, en ambition, rätt styrinstrument för det förnybara i Sverige? Maud Olofsson kan mycket väl tycka att det har fattats felaktiga beslut bakåt i tiden, men det kan inte tas till intäkt för att fortsätta fatta felaktiga beslut. Vi sitter med en helt annan kunskap i dag än vad vi gjorde år bakåt i tiden. Vi vet att det inte är en framtid för Sverige, inte för OECD-länderna, inte för världen, att förlita sig på fossila bränslen. Det är de som är först ut ur det fossilberoende samhället som kommer att klara sig bäst. Sverige, OECD-länderna, har ett speciellt ansvar att leda utvecklingen. Om den här planeten ska klara av att ge människor ett välstånd måste vi klara av att ställa om vår energi och miljöpolitik. Vi måste klara av att bygga en tillväxt som också minskar utsläppen. En fortsatt utbyggnad av fossilgasledningar i Sverige går på tvärs mot det, och det går på tvärs mot vad regeringen har sagt i sina klimatprogram. Det går på tvärs mot vad regeringen lovade inför valet 2010. Du måste svara på frågan, Maud Olofsson. Hur bidrar en utbyggd infrastruktur för fossilgas till det förnybara? Maud Olofsson försöker säga att infrastrukturen också kan användas till biogasen. Men problemet, Maud Olofsson, är att du är extremt ensam om att tycka att det är nödvändigt. LRF, Naturskyddsföreningen, Svenska Bioenergiföreningen och Stockholm Environment Institute har uppmanat den svenska regeringen att dra tillbaka beslutet att bygga vidare på fossilgasledningar i Sverige därför att det är dåligt och för att biogasen inte behöver den typen av infrastruktur. Biogasen är extremt lokal. Den produceras och används av de människor som lever inom ett visst område. Gasen är extremt lokal. Den behöver ingen infrastruktur för att skickas från landsända till landsända. Den behöver en lokal infrastruktur, lokala investeringsprogram, som gör att biogasen kan vara en del av svensk framtida förnybar energi. Tvärtemot LRF, Naturskyddsföreningen, Svenska Bioenergiföreningen, Stockholm Environment Institute, socialdemokrater, miljöpartister, vänsterpartister - jag skulle kunna fortsätta uppräkningen - tycker den svenska regeringen att ett fossilgasnät skulle kunna användas för storskalig biogasproduktion. Berätta var du hämtar den kunskapen och vad du bygger den på, Maud Olofsson. Du sade att det är viktigt med styrinstrument om man ska komma någonvart. Förklara vad det är som gör att regeringen föredrar sådana styrinstrument som en utbyggd fossilgasledning och ny kärnkraft? Ni vill inte höja skatten på koldioxid. Ni vill plocka bort lokala klimatinvesteringsprogram.

Fru talman! Jag tror att ni i Miljöpartiet är avundsjuka på att det händer så mycket på det här området utan att ni har haft någon som helst inverkan. Om man ska få en klimat och energipolitik som är värd namnet måste man våga fatta beslut. Man måste våga stå upp för klimat och energipolitiken även när det är höga elpriser på vintern, så som det var i vintras. Var fanns Miljöpartiet i vintras? Ni sade ingenting när vi hade en diskussion om höga elpriser. Om vi ska klara klimat och energipolitiken måste vi klara att diskutera klimatpolitik och elpriser samtidigt, inte klimatpolitik på sommaren och elpriser på vintern. Man måste våga stå upp för de styrmedel som leder åt rätt håll. Därför är koldioxidskatten och elcertifikatssystemet så viktiga. Tyskland, Spanien och andra länder har haft feed in-system. Vad händer nu när det är ekonomisk kris i Europa? Vad är det man drar ned på? Jo, feed in-systemen. Företagen säger: Vi måste ha långsiktiga spelregler för att vi ska kunna investera i vindkraft, bioenergi och kraftvärme. Miljöpartiet säger: Elcertifikat kan vara ett styrmedel. Det var det fegaste jag har hört. Det är ett styrmedel. Det är ett styrmedel som ger resultat. Jag förstår att ni inte kan ge regeringen ett erkännande. Ni är avundsjuka. Vi har mer vindkraft än någonsin i det svenska energisystemet. Biobränsle har gått om olja i energiresurs, som jag har sagt tidigare. Sverige är ledande när det gäller produktionen av kraftvärme. Jag har respekt för Miljöpartiets engagemang i miljöfrågor. Men man borde gilla att det händer saker, även om man inte är med och påverkar. Det gör ni inte; ni hävdar att ingenting händer. Det är inte sant. Det har aldrig hänt så mycket som nu när det gäller att minska klimatutsläppen och ställa om det svenska energisystemet. Det är den breda klimat och energiuppgörelsen som gör det möjligt. I den har vi sagt att det inte ska vara några subventioner till naturgas och att det inte ska vara några subventioner till kärnkraften som det var tidigare. Kärnkraften ska stå för sina egna kostnader, och den ska stå för sina egna säkerhetskostnader. Det är biogasen som växer, inte naturgasen. Koldioxidskatten sätter ett pris på utsläppen, och det är så vi styr. Infrastruktur kan underlätta. Om biogasen ska få större introduktion måste det till infrastruktur. Vi tar inte ställning till vad som kommer att finnas i ledningarna. Vi tar ställning till att det finns en infrastruktur som är möjlig att använda. Vi styr med styrmedel. Om det är dyrt att använda naturgas och fossila bränslen kommer man inte att göra det. Därför är koldioxidskatten viktig. Vi ger investeringsstöd till både den småskaliga och den storskaliga biogasproduktionen. Det är det som händer. Jag tycker att Åsa Romson ska prata med Eon. De säger att det är biogasen som växer och att det är vad de satsar på. Det är första gången jag hör att vi ska ha rysk gas. Det låter som att se spöken på ljusan dag. Jag har aldrig hört att Eon skulle vara intresserat av det. I så fall skulle vi ha fått en sådan propå. Ett gott råd är att man ska ägna sig åt det som hör till verkligheten.

Herr talman! Maud Olofsson står i riksdagens talarstol och säger att hon tror att Miljöpartiet och Socialdemokraterna är avundsjuka. Det är ett ganska muntert påstående. Jag skulle vilja hävda det motsatta.

Bara för att Maud Olofsson återupprepar saker behöver de faktiskt inte beskriva hela sanningen. Att hon säger att Sverige har den mest ambitiösa klimatpolitiken i hela världen blir lite problematiskt när det 2010 visade sig att bnp ökade men att också koldioxidutsläppen numera ökar i Sverige. Man har brutit det som vi så framgångsrikt byggt upp, nämligen att öka tillväxten men samtidigt minska utsläppen. Det vill jag ha ett svar på. Jag kan ta vindkraften som ett avslutande exempel. Portugal hade 2002 hälften så mycket vindkraft som Sverige. Nu har man tjugofaldigat den och har dubbelt så mycket vindkraft som Sverige. När det gäller att vi är bäst i världen finns det nog lite kvar att göra där, Maud Olofsson.

Herr talman! Jag tror att det är viktigt att koppla samman hela klimat och energipolitiken, och jag kan återkomma till att vi har den mest ambitiösa klimat och energipolitiken i hela världen. Ingen har kunnat peka på något annat land som har högre mål än vad vi har. Återigen: Det är de generella styrmedlen och de långsiktiga villkoren som skapar investeringar. Miljöpartiet kan inte säga något annat än att vi aldrig har haft så stora investeringar i förnybar energi som nu. Det går inte att säga emot. Vindkraften slår rekord, kraftvärmen slår rekord, och biobränslena slår rekord. Att jag säger att ni i Miljöpartiet är avundsjuka beror på att jag tycker att det är tråkigt att när ni har ert miljöengagemang, vilket jag respekterar, far ut med falsarier om att ingenting händer på detta område. Då undrar jag: Är det miljön som är viktig, eller är det Miljöpartiet som är viktigt? Jag tror faktiskt att ni tycker att Miljöpartiet är viktigare än miljön. Jag tycker att miljön är det viktigaste. Tittar man på det som nu sker i övriga Europa får man naturligtvis ekonomiska problem när det gäller att investera i det förnybara därför att man har lagt detta på budgeten och inte lagt det som ett långsiktigt styrmedel. Då återkommer jag till elcertifikaten därför att de är de långsiktiga styrmedlen som ger denna omställning. Det är spännande att höra från Miljöpartiet att man inte får lyssna på dem som investerar. Jag ska inte lyssna på Eon. Men det är faktiskt Eon och de andra bolagen som gör investeringarna. Eon säger att det är biogasen och det förnybara som ökar, och när man tittar på deras investeringar är det också det som styr deras investeringar. Det är viktigt att lyssna på alla bolag som finns här. Jag tror att vår klimat och energipolitik har ändrat spelplanen för alla dessa investeringar. Dessa bolag talar mycket mer om förnybar energi och mycket mer om energieffektiviseringar, vilket jag tror är ett resultat av den energi och klimatöverenskommelse som denna regering klarade av att göra, och det är jag glad över.